Herr talman! Det är ett par saker som jag gärna vill säga i anledning av det som herr Gustafsson i Stenkyrka sagt. Jag sätter stort värde på det sista herr Gustafsson sade. Det kan inte vara angeläget för någon att skärpa motsättningarna när det gäller så viktiga frågor som kommunikationerna till och från Gotland. Nu har emellertid av olika skäl ett läge uppstått som är — för att vara modest — besvärande.

Några dagar efter detta överklagande — jag minns inte exakt vilket datum — begärde Gotlands kommun att få uppvakta mig. Jag föreslog då att man i den här frågan borde följa gängse metod. Överklagandet hade remitterats av Kungl. Maj:t till luftfartsverket, som är den myndighet som fastställer priserna, för yttrande. Därför föreslog jag Gotlands kommun att man, innan man kom till regeringen, skulle uppvakta luftfartsverket för att, som jag menade, söka påverka luftfartsverkets yttrande till Kungl. Maj:t. Det är så det brukar gå till. Jag fann att man från kommunens sida borde göra på det sättet och löpa linan ut. Sedan Gotlands kommun gjort sin uppvaktning hos luftfartsverket var jag självfallet beredd att ta emot. Men det hade varit svårt för mig att dessförinnan ta emot en uppvaktning därför att jag då inte hade luftfartsverkets yttrande. Vi hade bara kommit att sitta och stångas emot varandra och meddela varandra våra uppfattningar, och det hade knappast kunnat leda till någonting positivt. Så blev också gången i ärendet. Gotlands kommun m.fl. sökte och fick göra sin uppvaktning hos luftfartsverket. Dagen efter startades en aktion på Gotland som jag fick vetskap om samma dag uppvaktningen skedde hos luftfartsverket. Sedan dess har någon kontakt från min sida inte tagits, vilket jag betraktat som en renlighetsåtgärd.

Jag vill gärna inför kammaren säga att jag icke kommer att kalla till den uppvaktning som är begärd hos mig — en begäran på vilken jag vill svara ja — förrän de tre borgerliga partierna på Gotland officiellt tagit avstånd från pågående aktion. Om aktionen därmed avstannar bryr jag mig i princip icke om. Jag vill gärna ha sagt att jag varje dag väntar på att i vanlig ordning kunna sända en inbjudan till Gotlands kommun. Den kommer emellertid inte att avsändas förrän det har kommit ett officiellt avståndstagande från samtliga tre borgerliga partier på Gotland från den aktion som nu pågår där. Nog sagt om detta. Men jag har velat ta upp detta mot bakgrund av vad herr Gustafsson i Stenkyrka sade om behovet av att nu icke dramatisera denna fråga. Det är så viktigt och det är så riktigt allt som har sagts här om Gotland. Det är viktigt att statsmakterna ägnar Gotland stor uppmärksamhet lika väl som vi ägnar stor uppmärksamhet åt andra delar av landet som har bekymmer. Det måste vara riktigt att vi sedan två år tillbaka exempelvis ger statens järnvägar i uppdrag att behålla busstrafiken på Gotland och att statskassan varje år får lägga ut 250 000 kronor, vilket är förlusten för dessa SJ-bussar på Gotland. Det kan väl inte vara fel, även om det låter som mycket pengar. Det är inte så många som reser med dessa bussar. Men jag har tillåtit mig, herr talman, att en gång säga litet rått att det inte gör så mycket, för bussarna skall gå på Gotland till dess gotlänningarna själva har fått en riktig trafik ordnad. Ingen har anmärkt på att vi lägger ut en kvarts miljon varje år på att behålla SJ:s trafik på denna ö. Ingen har protesterat emot att vi för gotlänningarna har skapat transportkostnader som i jämförelse med landtransporter på fastlandet står sig gott i konkurrensen. En passagerare på fastlandet som åker tåg andra klass enkel resa med reserverad plats samma sträcka som mellan Visby och Nynäshamn, 155 km, betalar i dag 38 kronor. En gotlänning som åker samma sträcka med båt enkel resa Visby—Nynäshamn med reserverad plats betalar 31 kronor 25 öre. Det är ett försök att tillämpa vägpriser för Gotlandstrafiken. En tågpassagerare på fastlandet betalar i andra klass, enkel resa, 213 km — det motsvarar avståndet Visby—Stockholm — i dag med reserverad plats 52 kronor. En gotlänning som reser med färja Visby—Nynäshamn och tåg Nynäshamn— Stockholm med reserverad plats betalar 39 kronor. Det är alltså 13 kronor lägre kostnad för gotlänningen att åka från Visby till Stockholm än för den passagerare som sätter sig på tåg och reser motsvarande sträcka på land. Jag skulle kunna fortsätta hur länge som helst med sådana här exempel. I statlig bilersättning får man numera 49 öre per km. Om man tar 155 km, som avståndet är över vattnet, och multiplicerar med 49 öre, blir det 75 kronor i statlig bilersättning för en som låter sig transporteras i egen bil den sträckan. Färjekostnaden enkel resa Visby—Nynäshamn med 50 procents rabatt blir för gotlänningen med egen bil i dag 43 kronor 75 öre. Det är klart att man skall ha anspråk utöver detta för Gotlands del. Man skall kunna kritisera nya flygpriser m.m. Men, herr talman, jag skall inte säga mer nu, eftersom det skulle kunna uppfattas som ett försök till skryt. Det är ju här fråga om hur man dag för dag skall kunna göra det bättre för Gotland, dess befolkning och näringsliv. Men det måste, herr talman, ske under solenna, hederliga och riktiga former. Vi måste kunna räkna med ett förtroendefullt samarbete med Gotlands borgerliga majoritet även när det gäller dessa frågor, som man icke löser genom att piska upp en stämning för en speciell sak, såsom nu har skett på Gotland. Jag skulle kunna säga mycket mer, men varför skall jag göra det när tiden redan är långt framskriden och vi har flera ärenden att behandla i riksdagen i dag? Jag har tagit fasta på herr Gustafssons i Stenkyrka uttalande om att det är angeläget att inte skärpa läget. Jag upprepar en gång till vad jag sade när det gäller kontakterna med Gotlands kommun. Jag avvaktar ytterligare innan jag bjuder in till den överläggning som jag för länge sedan tänkt kalla till men som jag, som sagt, inte kallar till förrän de tre partierna tagit officiellt och klart avstånd från vad som just nu sker på Gotland.

Herr talman! När man lyssnar till kommunikationsministern får man närmast ett intryck av att gotlänningarna är privilegierade människor i vårt land när det gäller kommunikationer. Jag hoppas att detta inte är kommunikationsministerns mening, för det skulle innebära att han anser att ytterligare åtgärder inte är nödvändiga. Jag vill inte tolka det så. Jag har vid upprepade tillfällen här i kammaren och även vid andra tillfällen givit kommunikationsminister Norling erkännanden för de åtgärder som vidtagits. Jag anser att kommunikationsministern tidigare har intagit en hållning till Gotland som vi uppfattat såsom positiv. När det gäller flyget vill jag bara helt kort deklarera, att när taxorna blev kända till sin verkningsgrad uppstod på Gotland en mycket bred folkmening, som sade att detta är orättvist. Ja, det fanns de som menade att detta är orättfärdigt. Vi har klart för oss att taxehöjningarna inte främst drabbar de på Gotland bosatta, men det drabbar dem som skall resa till Gotland, och Gotland vill inte avskärmas. När vi resonerat inom kommunen har vi sagt oss: Det finns en riksplan enligt vilken Gotland skall vara ett primärt rekreationsområde. Vi arbetar med att avsätta naturvårdsområden. I kommunens långtidsbudget tar vi upp medel för detta. Vi har i vår regionalplanering räknat med att utveckla turismen och göra det lättare för människor som vill komma till oss att trivas. Men förutsättningen är då att människorna skall kunna komma till Gotland för ett rimligt pris — inte bara sådana människor som har exklusivt höga inkomster. Vanligt folk måste kunna komma till Gotland. Det är där roten ligger till den oro som har uppstått. Jag kan också meddela att kommunen har haft ett fullmäktigesammanträde, där alla var ense. Det finns en motion, bl.a. från socialdemokratiskt håll, vari föreslås att vi skall undersöka möjligheterna att genom stiftelse eller bolag inrätta ett eget flyg, om inte Linjeflyg anser sig kunna flyga till rimliga priser. Mittenpartierna har väckt en motion, som jag själv har undertecknat, där vi föreslår att kommunen skall anlita teknisk och ekonomisk expertis för att undersöka om det nu satta priset kan anses rimligt. Vi kommer att vända oss till Stockholms tekniska högskola för att få hjälp härmed. Det som försvårar möjligheterna att göra detta är att beräkningarna för taxorna är slutna. Här står uppgift mot uppgift. Gotlands handelskammare säger att Gotlandslinjerna får släppa till 7—8 miljoner kronor. Luftfartsverket talar om 2,4 miljoner kronor. Det vore bra om man kunde klarlägga vad som är riktigt. Jag vill avsluta detta anförande med att på nytt betona — jag tror jag kan tala för alla gotlänningar i detta fall — att vi verkligen hoppas att vi på något sätt skall kunna nå fram till en rimlig lösning. Problemet måste ju lösas.

Herr talman! En central målsättning för samhällsarbetet måste vara att ge människor trygghet inför olika situationer som kan uppstå. Tryggheten måste omfatta alla. Mot den bakgrunden har centern under lång tid krävt en allmän arbetslöshetsförsäkring. Att vid arbetslöshet ha skydd för arbetsinkomsten är en viktig trygghetsfråga, det framstår som självklart. Ännu angelägnare är naturligtvis att se till att människor inte behöver vara arbetslösa och att de som nyinträder på arbetsmarknaden snabbt kan erhålla arbeten. Detta måste tillgodoses genom bl.a. en riktig näringslivspolitik och en aktiv regionalpolitik. Härigenom har vi möjlighet att minska de sociala vådorna av arbetslöshet. Utformningen av vår politik på dessa områden diskuterades i gårdagens regionalpolitiska debatt och i förra veckans näringspolitiska debatt. Propositionen 56 föreslår ett flertal förändringar inom arbetslöshetsförsäkringen samt införande av kontant arbetsmarknadsstöd och utgör en välkommen förbättring av trygghetssystemet. Den kritik som ändock kan riktas mot propositionens förslag är att man väljer att även fortsättningsvis ha ett frivilligt system och att härigenom vissa grupper även i framtiden ställs utanför. Framför allt gäller det dem som inte kunnat komma in på arbetsmarknaden på grund av brist på arbete, och det drabbar härigenom i första hand ungdom och kvinnor. Utformningen är också sådan att restriktiva regler gäller för företagares försäkringsmöjligheter.

Inrikesutskottet har vid sin behandling av propositionen strävat efter att uppnå enighet om förbättringar av propositionens förslag. Detta har medfört att vårt krav på den överhoppningsbara tidens längd vid vård av barn vunnit gehör, så att tiden sättes till två år, samt att rätt till kontant arbetsmarknadsstöd efter genomgången utbildning sätts till tre månader. Det motsvarar, med en viss justering, våra yrkanden som jag nyss redogjorde för under punkterna 1 och 2. Behovsprövningen innebär olikartad behandling av människor. Det är ju otänkbart att vi skulle införa behovsprövning i arbetslöshetsförsäkringen. Fördenskull borde även reglerna för arbetsmarknadsstödet ha utformats utan krav på behovsprövning. Det finns emellertid även andra näraliggande områden där behovsprövning tillämpas, exempelvis arbetsmarknadsutbildningen. Utskottet har därför enats om att tillmötesgå vårt yrkande genom att föreslå att en parlamentarisk utredning tillsätts för att se över behovsprövningen inom såväl arbetsmarknadsstödet som vissa andra bidragssystem, t.ex. arbetsmarknadsutbildningen och studiemedelsstödet. För företagares försäkring gäller andra regler än för anställdas. Så t.ex. är medlemsvillkoret 24 månader mot 12 månader för anställda. Skäl finns för att medlemsvillkoren borde vara lika. För att delvis tillmötesgå detta önskemål har utskottet föreslagit att dispensmöjligheter skall finnas för arbetsmarknadsstyrelsen, så att denna i särskilda fall kan medge att medlemsvillkoret även i företagarkassor kan sättas till 12 månader. Definitionen av arbetslöshetsbegreppet är en annan svårighet. Vi har här hävdat att krav inte borde ställas på att rörelse skall ha helt avvecklats genom att fastighet, lager m.m. försålts. Viss dispensrätt finns även här, vilket bl.a. möjliggör att för fiskarnas arbetslöshetskassa tillämpa ett annat arbetslöshetsbegrepp. Även andra grupper kan komma att behöva behandlas enligt dispensrätten. Utskottet anför på s. 57 bl.a. följande: ”I synnerhet för företagare, vilkas verksamhet ingår såsom ett led i en integrerad produktionsprocess och därför ofta innebär begränsade möjligheter att påverka utvecklingen, kan det finnas arbetslöshetssituationer av annat slag än avveckling som det bör vara möjligt att i vart fall försäkra sig emot. Det kan gälla exempelvis vissa underleverantörer eller företagare i transportbranschen.” synpunkterna borde tas upp i samband med prövning av KSA-utredningens förslag. Departementschefen har inte tagit någon hänsyn till detta utan föreslår samma hårda krav på att rörelsen definitivt skall ha avvecklats. Det uttalande på s. 57 i utskottets betänkande som jag nyss citerat innebär emellertid en viss uppmjukning. Jag hoppas att detta uttalande skall lända till efterrättelse hos handläggande myndigheter, även om det inte följts upp med ett preciserat yrkande i utskottets hemställan. Liksom när det gäller växelarbetande jordbrukares försäkringsproblem, som har hänvisats till jordbruksutredningen, har vi anledning att uppmärksamt följa tillämpningen av dispensmöjligheterna i företagares försäkringsvillkor och återkommer med krav på förbättringar, om så blir nödvändigt. Vi accepterar att de välkomna förbättringarna nu sker inom en frivillig arbetslöshetsförsäkring. Däremot anser vi att sedan KSA-utredningen gjorde sin värdering av frågan om frivillig eller allmän försäkring har utvecklingen gått mot att en allmän försäkring vore den rätta formen. Inte minst har påfrestningarna under arbetslöshetssvårigheterna de två senaste åren talat härför. Den fortsatta reformeringen av arbetslöshetsskyddet kommer, som vi ser det, att innefatta dels förändringar av försäkringsbelopp och försäkringsvillkor inom de ekonomiska ramar som kan ställas till verksamhetens förfogande, dels övergång till en allmän försäkring. Eftersom det tar sin tid att utforma ett förslag till hur arbetslöshetsskyddet i en allmän försäkring skall vara organiserat, med tillvaratagande av det värde som ligger i anknytningen till löntagarorganisationerna, anser vi det vara riktigt att omgående starta detta arbete. Vi har därför reserverat oss mot utskottets förslag och för bifall till vårt yrkande om att en utredning om en allmän arbetslöshetsförsäkring skulle omgående startas. Jag ber, ett talman, att få yrka bifall till reservationen 1.

Herr talman! Hela den sammanlagda arbetskraften i vårt land uppgår enligt arbetskraftsundersökningarna till ca 4 miljoner människor. De erkända arbetslöshetskassornas sammanlagda medlemsantal uppgår för närvarande till ca 2,4 miljoner. Det innebär att inte mindre än 1,5 miljoner människor — eller ca 40 procent — i dag saknar ett försäkringsskydd, om de ställs utan arbete. Att ge dem en tryggare tillvaro genom att tillförsäkra dem en ekonomisk grundtrygghet, om de en dag ställs utan arbete, har länge varit ett av de allra viktigaste reformkraven i vårt samhälle. Det är en oförlåtlig brist på handlingskraft som den socialdemokratiska regeringen genom åren visat, när den trots allt tal om att ta löntagarnas intressen till vara inte förmått lösa frågan om en grundtrygghet för den arbetslöse.

Herr talman! Det ligger nästan något tragikomiskt i att nu gällande villkor för ersättning från arbetslöshetskassor i vårt land är desamma som fastställdes i Norge redan 1906 och i Danmark 1907. I den norska lagen fastställdes exempelvis att kassornas stadgar skulle innehålla bestämmelser om att medlemmar ej skulle äga rätt till understöd förrän de tillhört kassan och betalt avgifterna under minst 26 veckor; fortfarande gäller i vårt land 52 veckor. Vidare fastställdes karenstiden till minst tre dagar. Medlemmarna var skyldiga att mottaga det arbete kassans styrelse fann passa dem. Dessutom skulle man vara anmäld som arbetssökande vid den offentliga förmedlingsanstalten. I Danmark fastställdes 1907 i stort sett samma villkor. Och inte heller är frågan nu slutligt löst i och med det förslag som riksdagen i dag behandlar. Kvaliteten på den förbättrade trygghet som förslaget innebär är alltför låg för stora grupper för att man med dagens beslut skall kunna slå sig till ro. Målet måste vara en väl fungerande obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Arbetsmarknadsstyrelsen registrerade vid senaste räkningen drygt 60 000 arbetslösa. Enligt statistiska centralbyråns senaste mätning är 103 000 människor arbetslösa. Arbetslösheten är i dag ungefär lika stor som förra året vid samma tid. Då — våren 1972 — var vi djupt nere i konjunktursvackan. I dag menar vi oss väl vara en bit inne i en konjunkturuppgång, men ändå är arbetslösheten oförändrat hög. Det är mot den här bakgrunden, och mot bakgrund av alla de dystra, för att inte säga tragiska erfarenheter som vi som nation gjort — men som framför allt alla de hundratusentals arbetslösa och deras familjer gjort — under de senaste åren, närmast utmanande att vi först nu finner tiden mogen för att förbättra det ekonomiska skyddet vid arbetslöshet. Nog måste alla de som stått utan försäkringsskydd eller med helt otillräckligt kontantstöd under de två senaste, mörka åren tycka att den politiska reformkvarnen malt väldigt sakta. Eftersom alla numera vet att politik är detsamma som att vilja, kan den arbetslöse inte dra annan slutsats än att det är vilja som fattats. Utan att hemfalla åt självförhävelse, herr talman, måste det i dag ändå vara tillåtet att påminna om den kamp för en ökad trygghet för alla i arbetskraften som folkpartiet fört under många år. En av de stora frågorna i 1968 års valrörelse var t.ex. om frågan om en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring åtminstone skulle få utredas. Det socialdemokratiska motståndet var kompakt. Även om det förslag som nu äntligen läggs fram inte går oss till mötes i så måtto att det har fått formen av en allmän, obligatorisk försäkring, tror jag att jag vågar mig på den bedömningen av frågans läge att regeringen i dag hyser större förståelse för de synpunkter vi drivit än den gjorde för fem sex år sedan. I motsats till vad som gällde 1968 och när löntagarorganisationerna skrev sina remissvar på KSA-utredningen, så har i dag en av de stora löntagarorganisationerna — TCO — beslutat sig för att kräva en obligatorisk försäkring. TCO:s ställningstagande måste naturligtvis av en regering — oavsett vilka partier den vilar på — vara ett mycket starkt motiv för att lägga fram ett förslag i den riktningen. Det saknas som bekant inte heller röster inom LO-förbunden för en liknande lösning — jag vill peka på Försäkringsan Och vad är egentligen naturligare? I folkpartimotionen 1968 pekades i första hand på tre situationer där otryggheten kan kännas särskilt stor: när det gäller möjligheterna att försörja sig vid sjukdom, ålderdom eller arbetslöshet. På de två första områdena har man löst problemet genom en obligatorisk försäkring, som i princip omfattar alla. Nu menar vi att tiden är mogen att ta upp frågan om en obligatorisk sysselsättningsförsäkring. När man ser saken så — och ingen kan väl bestrida att jämförelsen är riktig — är det naturligtvis anmärkningsvärt att socialdemokratin visat så litet intresse för denna stora sociala trygghetsfråga. I andra sammanhang har man ju inte väjt för obligatoriska lösningar. Ett motiv för bibehållande av den nuvarande frivilliga arbetslöshetsförsäkringen är enligt departementschefen och utskottsmajoriteten den nära kontakten mellan arbetsmarknadsmyndigheterna och de fackliga organisationerna. Ett annat är att försäkringskassorna inte utan stora påfrestningar skulle kunna etablera en sådan kontakt med de arbetslösa och arbetsmarknadens organisationer som arbetslöshetskassorna kan åstadkomma. Från LO:s sida har man framhållit att man kan befara att den arbetslöse medlemmen skulle få en sämre service om arbetslöshetskassan blev en försäkringskassa i samhällets regi, då handläggningen av dessa försäkringsärenden kräver omfattande specialkunskaper om de försäkrade och deras förhållanden i arbetslivet. Dessa kvalifikationer finns varken på försäkringskassorna eller hos arbetsförmedlingarna, och man kan enligt LO:s tidning Fackföreningsrörelsen inte heller begära att de skall finnas där. Vi har i vår motion framhållit att det är väsentligt att utnyttja de kunskaper och erfarenheter som finns inom nuvarande system, men också att det är väsentligt att utnyttja de fördelar som en närmare samverkan med den allmänna försäkringen skulle innebära. Arbetslöshetsfrågan bör ses som en del i ett större trygghetskomplex. Mellan arbetslöshetsförsäkringen och andra socialförsäkringar, främst sjukförsäkringen, finns ett samband som man inte kan gå förbi. Stödbehovet är i alla de olika fallen detsamma. Därför bör arbetslöshetsförsäkringen kopplas samman med hela trygghetssystemet och komma att omfatta hela arbetskraften — dvs. också de nytillträdande och återinträdande på arbetsmarknaden. TCO, som jag nämnde nyss, har i sitt arbetsmarknadspolitiska program tagit upp dessa tankegångar och säger där bl.a.: ”Det är å andra sidan uppenbart att arbetslöshetskassornas kännedom om förhållandena på arbetsmarknaden är utomordentligt god.

Inom folkpartiet delar vi TCO:s uppfattning, och vi är övertygade om att betydande administrativa fördelar skulle uppnås om alla delar av socialförsäkringssystemet kunde samordnas. Redan enligt det nu föreliggande förslaget skall försäkringskassorna ha hand om utbetalningen av det s.k. kontantstödet enligt lagen om kontant arbetsmarknadsstöd. Här måste alltså ett samarbete etableras, som utan svårigheter borde kunna överföras att gälla hela arbetslöshetsförsäkringen. En annan betydande svaghet med nuvarande system har vi också påtalat i reservationen 1, nämligen de variationer i fråga om avgiftsnivån som finns mellan olika kassor. Detta har lett oss fram till kravet på en utredning om en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring.

Ledaren har rubriken: ”Varför inte en obligatorisk försäkring på en gång?” Eftersom Försäkringsanställdas förbund är ett LO-förbund kan det väl finnas anledning för mig att till statsrådet Holmqvist eller till utskottets socialdemokratiske talesman vidarebefordra de frågor som Försäkringsanställd ställer. Tidningen frågar: ”Kan man fortsätta att förneka de fördelar som en allmän försäkring innebär? Är det rimligt att a-kassorna skall klara den administrativt tunga uppgiften att registrera innehållen skatt och ge ut inkomstuppgift när året är slut? Är det rimligt att vissa branscher skall bära sin egen arbetslöshet med ty åtföljande höga avgifter? ” Jag ber, herr talman, att i detta sammanhang få yrka bifall till reservationen 1 vid inrikesutskottets betänkande. Låt mig också få säga några ord, innan min tid är slut, om reservationen 2, som gäller frågan om tolkningen av begreppet lämpligt arbete när den arbetssökande blir anvisad arbete på annan ort. Nuvarande bestämmelser säger att man är skyldig acceptera arbete på annan ort om den orten inte är mera avlägsen än att man kan pendla till hemmet över veckosluten. Vi menar för vår del att denna bestämmelse är alltför sträng. Den kan leda till en splittring av familjer och makar som från såväl mänskliga synpunkter som samhällssynpunkter icke är acceptabel. En liberalare utformning av bestämmelsen som skulle innebära att man inte behöver få ett avstängningshot över sig, om inte maken kan erbjudas ett så likvärdigt arbete på den nya orten som möjligt, och som vidare skulle gå ut på att bostadsfrågan måste kunna ordnas är enligt vår uppfattning angelägen att åstadkomma. Därför ber jag, herr talman, att få yrka bifall också till reservationen 2. Till sist vill jag — liksom herr Mattsson i Skee gjorde för sitt partis räkning — uttrycka vår tillfredsställelse med att det varit möjligt att i utskottet vinna enighet om ett par av kraven i vår partimotion. Det gäller beräkningen av den s.k. ramtiden, varvid som överhoppningsbar tid även skall få räknas tid för vård av eget barn som ej fyllt två år. Den kompromissen menar vi innebär ett bra steg från ett halvår, som departementschefen föreslog, till tre år som vi föreslagit. Vidare gäller det dem som genomgått utbildning av visst slag och som efter avslutade studier inte kan få något jobb. Att vi har kunnat enas om att de skall få kontant arbetsmarknadsstöd sedan de stått till arbetsmarknadens förfogande i tre månader i stället för fem månader, som föreslagits i propositionen, innebär också ett bifall till kravet i vår motion som vi hälsar med tillfredsställelse. Vårt sista krav i partimotionen, att kontant arbetsmarknadsstöd inte skall reduceras med hänsyn till makes inkomst, har också som vi ser det fått en relativt acceptabel lösning genom att utskottet har enats om att föreslå riksdagen att hemställa om en parlamentarisk utredning för att bedöma den regeln och liknande bestämmelser inom andra näraliggande bidragssystem. Vi hoppas naturligtvis att den utredningen snabbt skall komma i gång med arbetet. Herr talman! Även om slutomdömet om det föreliggande betänkandet är att en del inte obetydliga förbättringar har gjorts i den nuvarande frivilliga arbetslöshetsförsäkringen samt genom tillkomsten av det kontanta arbetsmarknadsstödet, så kvarstår det faktum att vi inte har förmått lösa hela frågan om en grundtrygghet för alla arbetslösa. Den kommande voteringen får väl visa var tveksamheten för en rejäl samling kring den här reformfrågan fortfarande finns.

Herr talman! Arbetslöshetskassornas tillkomst var en följd av det kapitalistiska samhällets kriser som medförde en omfattande arbetslöshet. Det var fackföreningarna som drev fram försäkringen. Det var en försäkring för att arbetarna skulle kunna överleva när kapitalisterna inte kunde bereda dem arbete. Arbetslöshetskassorna var alltså en försvarsmetod. Men samtidigt som man vidtog dessa åtgärder hoppades man att samhället en dag skulle bli sådant att det inte skulle finnas någon arbetslöshet. I dag visar det sig att man förbisåg det viktigaste, nämligen kampen mot kapitalet. Kapitalismen har en lagbunden utveckling — koncentration och centralisering. Den har högsta möjliga vinst som mål. Det innebär en hård rationalisering som har till följd att arbetstillfällena minskar. Bristen på samhällsplanering är kännetecknande för det kapitalistiska samhället. Planeringen sträcker sig inte längre än till vad som för tillfället är lönsamt. Rationaliseringar genomförs utan att den som rationaliseras bort har tillförsäkrats nytt arbete. Det kapitalistiska samhällets främsta kännetecken är alltså anarki. Det är denna planlöshet som arbetarna i alla år har fått försvara sig mot i kampen för brödfödan. Den viktigaste uppgiften är alltså att förändra de betingelser som är roten till arbetslöshet, dvs. att avskaffa kapitalets makt och ersätta den med lönearbetarnas. Rätten till arbete är det viktigaste. Det är ett mycket aktuellt kampkrav. Det kapitalistiska samhället kan inte uppfylla det kravet. Därför är lönearbetarnas främsta uppgift att genomföra en politik som tillförsäkrar dem ett meningsfullt arbete. Vänsterpartiet kommunisterna arbetar aktivt för en sådan politik. Vi har på olika håll och med olika initiativ visat på en annan utveckling som leder mot målet — rätten till arbete. Men vi är tyvärr ensamma om denna politik i riksdagen. De andra partierna bygger sin politik på kapitalismens Nr 103 spontana utveckling, där planlösheten är det främsta kännetecknet. De Tisdagen den s.k. demokratiska partierna har i demokratisk ordning godkänt denna 29 maj 1973 utveckling och har ansvar för den. Till kapitalismens lagbundenheter hör även de regelbundet återkommande kriserna med stor arbetslöshet som följd. Efter varje sådan kris har vi kunnat iaktta en ständigt ökad andel arbetslösa. Vid mitten av 1960-talet förutspådde den etablerade delen av fackföreningsrörelsen att vi gick mot arbetskraftsbrist. Man predikade, bl.a. på fackliga grundkurser, att lönearbetarna skulle vara välvilligt inställda till rationaliseringar o.d. Vi skulle öka invandringen, kvinnorna skulle få arbete. Vi vet hur det har gått; i stället för en arbetskraftsbrist har vi fått en arbetslöshet. Studieförfattarnas optimistiska profetior står i dag vid skampålen. För oss inom vpk är denna utveckling ingen överraskning. Den visar bara att den kapitalistiska produktionsordningen inte kan lösa lönearbetarnas egentliga behov. Herr talman! Jag har velat redovisa de bakomliggande orsakerna till arbetslösheten. Det går nämligen inte att diskutera en arbetslöshetsförsäkring utan att ha detta perspektiv i bakgrunden. Vi kan inte godkänna att en arbetslöshetsförsäkring används för att dölja den verkliga arbetslösheten. En arbetslöshetsförsäkring måste kombineras med verkliga åtgärder för att eliminera arbetslösheten och ge människorna rätten till ett meningsfullt arbete. Det får inte vara så att vådorna av kapitalismens oförmåga att ge arbete skall betalas av lönearbetarna själva genom skatter. Redan har ju skattebetalarna genom skyddad och halvskyddad sysselsättning, beredskapsarbete och omskolningar fått bidra till att betala arbetslöshetens effekter. Indirekt har detta dolt den verkliga arbetslösheten. Att det behövs en arbetslöshetsförsäkring och ett arbetsmarknadsstöd för dem som har drabbats av arbetslöshet eller över huvud taget inget jobb har fått, därom råder ingen tvekan. Man får en känsla av, när man läser reservationen 1 om en utredning om obligatorisk arbetslöshetsförsäkring, att innebörden är att det skall finnas en permanent försäkring — man har accepterat att det skall råda en kraftig arbetslöshet. Vpk har anslutit sig till propositionens förslag om att det skall vara en frivillig arbetslöshetsförsäkring, men vi vill här deklarera att det i framtiden kan bli aktuellt att pröva frågan om en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring, där de positiva delarna ur arbetslöshetskassorna kan tillföras en obligatorisk försäkring. Ett grundvillkor för detta är emellertid att en sådan försäkring kombineras med en plan för att öka sysselsättningen och ge alla ett meningsfullt arbete. Vpks målsättning är alltså rätten till arbete. I detta sammanhang utgör en arbetslöshetsförsäkring bara en marginell garanti. I dagens situation med hundratusentals arbetslösa behövs naturligtvis en förstärkning av arbetslöshetsförsäkringen och ett skydd för dem som inte omfattas av denna försäkring. Propositionen 56 är därför trots allt en förbättring jämfört med vad som nu gäller. Jag tänker framför allt på den höjda dagpenningen för t.ex. ungdomar som vill komma ut på arbetsmarknaden men som inte fått något arbete. I propositionen finns emellertid flera brister, och om man i stället tog vpk:s förslag, som framförts i våra reservationer, skulle försäkringen få en starkare prägel av att stödja arbetarna. Jag skall här i korthet beröra dessa punkter. När det gäller avstängning från kassaersättning eller kontantstöd skulle en väsentlig förbättring ernås, om den arbetslöse hade rätt att pröva ett arbete under viss tid. Om arbetet inte skulle passa eller motsvara den arbetssökandes villkor, kunde han återgå utan karens. Denna förändring vore ett led att göra arbetsmarknaden till den arbetssökandes marknad, där han kunde välja, och inte som nu arbetsköparens marknad. I propositionen föreslås att den arbetssökande inte skall hänvisas till arbetsplats som är under stridsåtgärd, tillåten enligt lag. Denna inskränkta syn tar inte alls i beaktande de förhållanden som existerar på dagens arbetsplatser. Det är väl inte för kammarens ledamöter obekant att arbetare ser sig tvingade att, när arbetsköpare uppträder oresonligt, vidta stridsåtgärder trots att det strider mot lagen. Att hänvisa arbetslösa att ta arbete på sådana arbetsplatser skulle i realiteten innebära att de kunde tvingas uppträda som strejkbrytare. Riksdagen bör därför anta reservationen 4 för att kunna ha hedern i behåll inför arbetarna. När det gäller frågan om avstängning från arbetslöshetsförsäkringen talar erfarenheterna för att i den nuvarande situationen arbetsförmedlingarna har en alltför stor roll och för mycket att säga till om. Vpk anser att en av huvudanledningarna till att man skall bygga vidare på de frivilliga arbetslöshetskassorna är att bedömningen av rätten till ersättning skall göras av arbetslöshetskassan och den lokala fackföreningen. Detta bör särskilt betonas när man förstärker arbetslöshetsförsäkringen. Den byråkratisering som man kunnat skönja i denna fråga måste vi klart reagera mot. Jag vill bara påminna om den roll som arbetsförmedlingarna spelat i den stora folkomflyttningen från Norrland till södra Sverige. Där har hot om avstängning många gånger tvingat arbetare till södra delarna av vårt land. Genom ett bifall till vpk-reservationen i denna fråga kunde denna lucka helt täppas till. Arbetslöshetskassorna får inte användas som ett medel i tvångsförflyttningen. Skall vi få en arbetsmarknad där vi skall kunna ge kvinnorna möjlighet att verkligen komma ut och få jobb, krävs det att lagar och bestämmelser utformas och tillämpas på ett sådant sätt att de ger möjlighet till detta. KSA-utredningen föreslog att vård av barn skulle räknas som överhoppbar tid tills barnet fyllt tre år. Detta var med hänsyn till bristen på daghemsplatser och bristen på valmöjligheter mellan arbete och vårduppgifter. När det gäller den överhoppbara tiden för beräkning av ramtiden skulle detta innebära att förälder som har arbete de sista fem månaderna före ett barns födelse och därefter avstår från förvärvsarbete för att ta hand om barnet fortfarande är kvalificerad till ersättning i fråga om arbetsvillkoret, om arbete söks då barnet uppnått tre och ett halvt års ålder. En av de förnedrande paragraferna i lagen om arbetslöshetsförsäkring och kontant arbetsmarknadsstöd för lönearbetarna är § 13, gällande karenstid. Att man fortfarande måste ha karenstid är diskriminerande. En arbetslös har lika väl som en sjuk behov av kompensation för inkomstbortfall. Motiveringen i utskottet för avslag på vpk:s motionsyrkande om slopande av karensreglerna är en kostnadsfråga. Man drar enligt mitt förmenande två för arbetarna felaktiga slutsatser. Det är ju populärt hos de ledande socialdemokraterna att tala om viljan. Vill man skapa resurser för att de arbetslösa inte ensamma skall bära bördorna av kapitalismens rovdrift då gör man det. Då skapar man dessa saker. Men tydligen saknas viljan. Det kanske också hänger samman med den andra felsynen att man beräknar och godkänner att arbetslösheten skall förbli på denna höga nivå. När det gäller det kontanta arbetsmarknadsstödets längd för arbetslösa över 55 år föreslår vpk-motionen att alla över denna ålder skall få detta stöd, oavsett vilket skäl som orsakat arbetslösheten. Vi har under senare år upplevt en starkt ökad utslagning på våra arbetsplatser. Orsaken är de höga effektivitetskrav som ställs. En förstahandsuppgift är naturligtvis att få arbetsplatsförhållanden och en arbetsmiljö så att alla arbetare kan göra en meningsfull insats utan att i förtid slitas ut. Men redan nu har vi stora skaror som fått betydande besvär av arbetslivet när de uppnåt 55 års ålder. Vi menar att så länge detta förhållande existerar måste stödet utgå från 55 år. Beträffande kontantstödets storlek kan sägas att detta inte bör sättas lägre än dagpenningbeloppet enligt arbetslöshetsförsäkringens lägsta klass, dvs. 40 kronor. Utvecklingen på senare år har gått mot ett ökat deltidsarbete främst för kvinnor. Det gäller dels deltidsarbete vid säsongtoppar och liknande, dels deltidsarbete i regioner där annat arbete inte står att få. En arbetslöshetsförsäkring måste utformas så att denna grupps intressen tillgodoses. De som önskar heltidsarbete men av regionaloch arbetsmarknadsmässiga skäl tvingas att ta arbete på deltid måste vid arbetslöshet vara berättigade till hel ersättning. En av de paragrafer som det rimligtvis saknas skäl att upprätthålla är ersättningsreglerna för säsongarbetares ersättningsrätt. En sådan paragraf kan med fördel utgå. Om dessa punkter som jag här har berört tillgodoses kommer lagen om arbetslöshetsförsäkring och kontant arbetsmarknadsstöd att få en mer positiv effekt. I framtiden är också en av de viktigaste frågorna när det gäller arbetslöshetsskyddet att finansieringsformen omprövas så att arbetsköparna får bära hela kostnaden. Så länge arbetsköparna kan ohejdat strejka med att tillhandahålla sysselsättningstillfällen är det en rimlig konsekvens att kostnaderna bestrids av dem. Vpks förslag innebär alltså en förstärkning av propositionens förslag. Vår inställning är att man inte isolerat kan se frågan om en arbetslöshetsförsäkring. Den måste kombineras med en nedtrappning av arbetslösheten. Herr talman! Med anledning av detta yrkar jag bifall till reservationerna 3,4, 5,6, 7, 8, 9, 10, 11 och 12.

Herr talman! Utredningen om kontant stöd vid arbetslöshet, KSA-utredningen, tillsattes våren 1966 och avlämnade sitt betänkande 1971 efter ungefär fem års arbete. Det var ett imponerande utredningsarbete som avslutades. Nödvändigheten av att ge medborgarna ett skydd vid arbetslöshet omfattades av allt större medborgargrupper. I utredningsdirektiven sades bl.a.: ”Som tidigare nämnts saknar vissa grupper av yrkesutövare som kan bedömas löpa risk att bli arbetslösa ekonomisk trygghet vid arbetslöshet. Främst gäller det vissa småföretagare, jordbrukare och hemarbetande.” Utredningen skulle vara förutsättningslös. Man skulle lägga stor vikt vid erfarenheterna från de frivilliga kassornas verksamhet. Genom att de försäkrade själva haft ett avgörande inflytande i kassorna, hade många känsliga problem kunnat lösas. Om utredningen kom fram till att någon form av obligatorisk försäkring behövdes, skulle man undersöka möjligheterna att samordna detta med den frivilliga försäkringen. Resultatet av utredningsarbetet är den proposition som nu skall behandlas och det utskottsbetänkande som finns i anledning av den. Andra talare har redan sagt vilka ändringar som utskottet har gjort, men jag vill slå fast att i allra största utsträckning propositionen godtagits av en majoritet inom utskottet. Jag skall inte räkna upp ändringarna i de olika paragraferna, utan bara hänvisa till vad herr Mattsson i Skee och herr Nordgren har sagt. Jag tycker inte man skall förstora de gjorda ändringarna. Det gäller ett så stort lagkomplex att man alltid kan ha olika uppfattningar. Man jämkar ihop och söker få fram det bästa. Man kanske inte tillräckligt tydligt har framhållit att det förslag som nu finns är uppdelat i två lagar. Det är dels lagen om arbetslöshetsförsäkring, som reglerar kassornas verksamhet, dels lagen om kontant arbetsmarknadsstöd. Inom arbetslöshetsförsäkringen kommer ersättningarna att variera mellan 40 och 130 kronor, så att högsta ersättningsbelopp blir 91,7 procent av dagsinkomsten. Det kontanta arbetslöshetsstödet blir 35 kronor per dag. Beloppen blir skattepliktig inkomst och ger ATP-poäng. Jag anser det inte nödvändigt att gå in på de olika bestämmelserna i lagarna i detta sammanhang. Låt mig bara säga att finansieringen skall ske dels genom en arbetsgivaravgift på 0,4 procent, dels genom en egenavgift och dels genom statsbidrag. Kostnaderna för reformen belöper sig till 1 600 miljoner kronor, varav statsbidraget är 950 miljoner, arbetsgivaravgiften 400 miljoner och medlemsavgiften inklusive fondavkastningarna 250 miljoner kronor. Jag kan här konstatera att enighet råder i utskottet om att även arbetsgivarna nu skall ta en del av ansvaret för arbetslöshetsförsäkringens finansiering. Vid utskottsbetänkandet har fogats 12 reservationer, och det har väl framgått av herr Hagbergs anförande att av dessa står vpk för tio. Jag vill endast sammanfattningsvis säga att det är klart att man kan föreslå ökade ersättningsförmåner på många punkter. Det finns ingen försäkring som är fullständig, och arbetslöshetsförsäkringen kommer säkert att ändras även i fortsättningen. Till de här reservationerna finns emellertid ingen finansplan utan bara ett särskilt yttrande, där man utgår ifrån att på tilläggsstat skall anvisas erforderliga belopp. Om man inte behöver ta hänsyn till kostnader är det ingen konst att föreslå förbättringar i de flesta socialförsäkringarna. Men varje reform måste betalas, och att hänvisa till att i en nära framtid bör finansieringen omprövas, så att arbetsgivarna får bära kostnaderna, räcker heller icke till när det gäller att anvisa medel. Herr Johansson i Simrishamn kommer senare i debatten att i anledning av dessa reservationer utförligare motivera utskottets ställningstagande. De borgerliga partierna har avlämnat två reservationer i anledning av utskottets ställningstagande. I den första begärs att man omedelbart skall tillsätta en ny utredning angående en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring.

Till utredningens förslag var fogat ett särskilt yttrande av herrar Elmstedt, Erik Filip Petersson och Nordgren — den sistnämnde har ju förut varit uppe i denna talarstol — där man inledningsvis konstaterade följande: ”Det förslag om vidgat arbetslöshetsskydd som KSA-utredningen nu framlägger kan i stort sett sägas fylla kravet på ett allmänt sådant. En förbättring av arbetslöshetsförsäkringen och framför allt införandet av det s.k. kontanta arbetsmarknadsstödet ger många grupper en trygghet, som de hittills saknat.” Även LO och TCO ställde sig bakom utredningens förslag. Under den senare tiden har TCO svängt i och med att organisationen gav ut sitt arbetsmarknadspolitiska program. Låt mig i anledning av detta och av det som herr Ekinge har berört bara säga att när TCO skriver att även med ett obligatoriskt system bör de fackliga organisationerna ha ett avgörande inflytande, så förstår jag inte hur detta skall kunna klaras. Vi kan se på försäkringskassornas uppbyggnad. Och man bör väl ha i minnet att det kommer in 1,5 miljoner människor till i en sådan arbetslöshetsförsäkring. De skall väl också ha något att säga till om.

Jag hävdar att det finns ett starkare inslag av grundskydd i det förslag vi nu behandlar än vad som finns i något av de nämnda försäkringssystemen. Vad har jag då för grund för detta påstående? Jo, enligt förslaget erhåller under vissa förutsättningar en arbetslös 35 kronor per dag under 22 dagar per månad, vilket gör 770 kronor eller per år 9 240 kronor. Sjukpenningens grundskydd blir fr.o.m. den 1 januari 1974, då en höjning träder i kraft, 8 kronor per dag eller 240 kronor per månad, vilket gör 2 880 kronor per år. Folkpensionen plus ett halvt poäng i ATP-systemet, vilket är lika med det pensionstillskott som träder i kraft 1980, blir ca 9 000 kronor i dagens penningvärde eller 750 kronor per månad. I samtliga dessa försäkringar har t.ex. en egen företagare möjlighet att stå utanför. Herr Nordgren ansåg att företagarna är diskriminerade inom sjukförsäkringen och ATP-försäkringen. Låt mig dock framhålla att det var de själva som ville ha rätten till undantagsförmåner vad gäller karenstidens längd och möjligheterna att stå utanför ATP. De särbestämmelser om frivillighet för företagarna som finns där liksom också inom den föreslagna arbetslöshetsförsäkringen har tillkommit på begäran av företagarna och inte på något sätt i illvilja mot dem. Nu begär man en ny utredning. Men vi bör väl först se till att den nu aktuella försäkringen kommer i gång innan vi tillsätter nya utredningar. Den reform vi nu föreslår innebär ett allmänt grundskydd, och försäkringen kan i den meningen anses vara obligatorisk. På vilka punkter är det egentligen ni reservanter vill utöka skyddet? Skall nyutbildad ungdom få mer än 35 kronor per dag? Ja, kanske det, men säg det i så fall i klartext och berätta hur det skall finansieras! Även i ett obligatorium måste man ju ha vissa regler för beviljande av arbetslöshetsstöd — eller har de borgerliga reservanterna några speciella finansieringssystem som garanterar alla en obligatorisk försäkring på låt oss säga 100 kronor per dag? När jag har hört de olika talesmännen för de borgerliga partierna har det slagit mig att herrar Mattsson i Skee och Nordgren verkar tämligen till freds, medan herr Ekinge synes vilja antyda att vi här i Sverige är kvar på samma nivå som gällde för de nordiska grannländerna i början på detta sekel. De årtal som herr Ekinge nämnde är ganska roliga. Han säger: Danmark och Norge införde detta 1906 och 1907, men i Sverige infördes det inte förrän 1934. Ja, vad var det som hade skett däremellan? Jo, det var faktiskt att en socialdemokratisk regering hade bildats i vårt land 1932. Det var det förhållandet som gjorde att vi fick denna reform genomförd. Att de borgerliga partierna i Danmark och Norge tydligen varit mera på alerten än vad ni var här i Sverige skall inte socialdemokratin anklagas för. Anklaga i stället er själva i detta sammanhang! Vidare säger herr Ekinge bl.a. att Försäkringsanställdas förbund, som tillhör LO, har en annan uppfattning än LO i detta sammanhang. Ja, redaktören i förbundets tidning skrev en ledare som tyder på detta. Jag har dock en viss kontakt med förbundet, eftersom jag tillhör dess förbundsstyrelse, och där har mig veterligt inget ställningstagande skett annat än på en enda punkt. Vi kommer nämligen att föreslå förbundets kongress att en egen erkänd arbetslöshetskassa startas fr.o.m. den 1 januari 1974. Det är alltså dåliga argument som herr Ekinge anför för att få stöd för sin synpunkt i detta sammanhang. Herr Nordgren tog dock upp en fråga som kan vara av en viss betydelse när man diskuterar obligatorium eller frivillighet, och det är avgiftssystemet. Det är ju på så sätt i dag att en kassa med hög arbetslöshetsrisk får betala en högre avgift. Den svårigheten klaras till en del i propositionen, där progressivbidraget höjs från nuvarande 75 procent till 80 procent. KSA-utredningen föreslog 85 procent, och i en motion föreslår herr Arne Geijer att man skulle följa KSA-utredningens förslag. Utskottet förordar en annan linje, nämligen att de medel som beräknas för stöd till kassor i första hand inriktas på kassor med ett stort antal ersättningsdagar per medlem. Detta belopp är 25 miljoner, eller lika mycket som en höjning av progressivbidraget skulle kosta. Problemet med olika avgifter kan man lösa genom en höjning av progressivbidraget, och denna fråga kan bli aktuell om det visar sig att arbetslösheten kommer att variera mycket mellan olika kassor och de nu föreslagna förbättringarna inte räcker till för en utjämning. I så fall får vi återkomma för att via progressivbidraget lösa de problem som här har tagits upp. Det finns en reservation till från de borgerliga, nämligen nr 2 om skyldigheten att ta arbete på annan ort om man kan pendla till hemmet över veckosluten. Reservanterna anser att sådant arbete skall man bara behöva ta, om den andra maken kan få ett likvärdigt arbete på den nya orten. Vad innebär en sådan bestämmelse som den föreslagna? Jo, ett likvärdigt arbete för grovarbetaren eller städerskan är det kanske ganska enkelt att erbjuda, om vi inte har en stor arbetslöshet. Men när det gäller vissa specialarbetare kan det vara värre att skaffa fram jämförligt arbete. Att införa en ny klassbestämmelse kan jag inte vara med om. Och problemet är ju inte löst med ett sådant förslag, för det leder bara fram till att man får uppbära understöd en längre tid tills man blir utförsäkrad. Sedan blir man i alla fall tvingad att ta ett jobb. Till slut, herr talman, vill jag framhålla att för mig personligen är det beslut som vi snart skall fatta ett av de största som jag har varit med om under mina år i riksdagen. För en brukspojke, som upplevde arbetslösheten i det Sverige som under de första åren av 1930-talet styrdes av de borgerliga partierna, är det ett stort ögonblick. Det ligger en oändlighet i fråga om social trygghet mellan 1930-talets första år och i dag. Jag kan när som helt se kön av oss ungdomar mellan 16 och 18 år — för unga att få nödhjälpsarbete, hänvisade till ett kontant understöd — där vi stod framför arbetslöshetsnämndens ordförande på fredagarna för att hämta ut en matlapp på 4:20 kronor, vilket var summan av det understöd som vi fick för en vecka. Jag kan också se familjeförsörjarna, iklädda nya manchesterbyxor och storvästar som de hade fått ta på kredit, i kamp mot en stenig Smålandsnatur bygga Hästövägen. Ovana vid arbetet, frusna och hungrande försökte de få ihop en dagsförtjänst, varierande mellan 3 och 5 kronor. Jag kan också uppleva fackföreningsmötena, där de som hävdade reformismens väg till ett bättre samhälle blev kallade socialfascister och arbetarförrädare. När vi i dag beslutar om en arbetslöshetsförsäkring, som skall ge ca 91 procent av lönen och som kan uppgå till 130 kronor per dag, eller ett kontant arbetslöshetsstöd med 35 kronor per dag, känner jag tacksamhet mot alla dem som var med och slogs för denna sak även i motgångens stund och som ständigt hävdade den reformistiska socialismens väg. När man återgår till nutiden och upplever dagens revolutionärer med ungefär samma argumentation som för 40 år sedan eller de borgerliga partiernas svartmålning av dagens samhälle kan man inte ge mer än ett löfte för att hedra minnet av de gamla hedersmännen från 1930-talet.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

Herr talman! Med hänsyn till att herr Nordgren har blivit kallad till hovrättsförhandlingar kl. 14 har jag fått talmannens tillstånd att här gå in och säga några ord. Jag är överens med herr Fagerlund om värdet och betydelsen av den här reformen, och jag skulle också vilja säga till herr Fagerlund att jag tycker att vi i utskottet har arbetat med en mycket positiv inriktning från alla håll och att vi har åstadkommit ett gott resultat, frånsett de punkter där vi i reservation har framfört en annan mening. Jag vill kanske inte riktigt instämma med herr Fagerlund när han säger att förändringarna som utskottet har enats om inte är så viktiga. Jag tycker de är mycket väsentliga, och vi är tacksamma över att vi har fått dessa ändringar till stånd. Det gäller tillgodoräknande av tiden för vård av barn under två år, det gäller de nytillträdande på arbetsmarknaden och det gäller även möjligheterna för AMS att ge dispens till företagare då det gäller kortare medlemstid. Herr Fagerlund! Jag hoppas att vi är överens om att dessa ändringar är betydelsefulla och har ett stort värde. Herr Fagerlund var inne på vad herr Nordgren hade sagt om ATP och sjukförsäkringen. Herr Nordgren sade inte efter vad jag kunde höra — det får väl protokollet visa — att det skulle vara någon illvilja som här hade kommit till uttryck mot företagare. Men vi kan väl inte heller komma ifrån det faktiska förhållandet. När ATP infördes var det så att de bara fick två tredjedelar av ATP-pensionen. Det har rättats till, och efter vad jag tror sade herr Nordgren också detta i sitt anförande. Företagares maka som arbetar i rörelsen har ju fortfarande inte samma möjligheter när det gäller ATP och sjukförsäkring. Utan att påstå att det är någon illvilja så måste vi här konstatera fakta — att det allt fortfarande finns problem som pockar på att lösas. I reservationen har vi begärt en utredning om en obligatorisk försäkring. Det är inget nytt krav, det har framförts från vårt håll sedan länge. Låt mig bara säga att det är stora fördelar förenade med en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Det blir trygghet för alla, alla kan vara med. Avgifterna kommer också att bli lika för alla.
Herr talman! När det gäller det anförande som herr Fagerlund höll skulle jag vilja instämma i innehållet i hans avslutning — att det är ett mycket gott arbete som man genom facket har lagt ned för att skapa trygghet för sina medlemmar. Skillnaderna i uppfattning oss emellan i den här frågan är väl inte så stora — de rör sig framför allt om huruvida vi skall ha en obligatorisk försäkring eller ej. Vi har olika värdering av situationen i dag. Från socialdemokraternas sida har man stannat för ett bibehållande av den frivilliga försäkringsformen. Men som det redan har citeras i debatten är ju utskottet i sin helhet inte så säkert på att detta är den framtida lösningen, utan man säger på s. 43 att det i framtiden kan vara aktuellt att pröva om och se på möjligheterna att förena den med det nuvarande frivilliga systemet. Som jag tidigare sagt tror jag att utvecklingen kommer att gå i den riktningen. Jag tycker att jag har ett gott stöd för det påståendet i den omständigheten, att när man nu skall utöka arbetslöshetsförsäkringen att omfatta flera grupper och införa det kontanta arbetsmarknadsstödet måste man för rätt stora delar av arbetsmarknaden gå in för ett system som inte kan grundas på en frivillig försäkring. Jag tror inte att det i längden är vettigt och möjligt att upprätthålla de här två formerna och att socialdemokraterna därför så småningom kommer över till vår ståndpunkt. För detta anser jag mig ha stöd, som jag sade, i de formuleringar som gjorts i utskottsbetänkandet. Vi har kommit till den ståndpunkten att det inte skulle finnas någon anledning att fördröja övergången till ett obligatoriskt system och vill därför att utredningsarbetet skall starta omgående. Herr Fagerlund citerade det särskilda yttrandet som finns i KSA-utredningens betänkande. Det är inga meningsskiljaktigheter därvidlag mellan yttrandet och centerpartiets representanter i InU. Det har ju hänt något sedan KSA-utredningens betänkande framlades, och jag sade också i mitt anförande att vi nu accepterar de förändringar som föreslås ske inom den frivilliga försäkringens ram men att vi bedömer det så att en övergång till ett annat system är nödvändig. Argumentet att man inte skulle kunna ha kontakt med fackorganen och ge dem tillräckligt inflytande kan jag inte förstå. På de flesta samhällsområden försöker vi ju skapa inflytande för alla grupper. Herr Fagerlunds uttalande att det skulle vara svårt att i ett obligatoriskt system ge inflytande åt fackorganisationerna kan därför inte vara något argument.

Herr talman! Herr Fagerlund tvivlar på att TCO tänkt igenom sitt ställningstagande och sitt förord för en allmän försäkring. Han kan inte förstå att en obligatorisk försäkring skall kunna förenas med ett avgörande inflytande för löntagarorganisationerna.

Och inflytandet måste självfallet vara starkt från löntagarorganisationernas sida. Jag kan inte se att det är någon svårighet att åstadkomma det. Vidare frågar herr Fagerlund om jag är med på att man genom arbetsgivaravgift skall betala detta. Vad vi sagt är ju först och främst att vi vill att det skall vara en förutsättningslös utredning om en obligatorisk försäkring. Vi har nu inte motsatt oss det första steget när det gäller att en viss del av finansieringen skall ske genom arbetsgivaravgiften. Men vi kan självfallet inte föreslå en utredning och samtidigt föreslå hur utredningen skall lösa de olika frågorna. Jag tror att det är helt rimligt att räkna med att man kan få gå båda vägarna. Herr Fagerlund sade att jag hade hänvisat till att vi står kvar på samma nivå som vid seklets början. Ja, jag sade att när det gäller villkoren för ersättning står vi kvar på denna nivå. Och det gör vi: exempelvis ett års medlemskap och fem månaders arbete under den senaste tolvmånadersperioden innan man kan få ersättning. Man måste alltså ha haft arbete under denna tid för att man skall få ersättning om man blir arbetslös. Beträffande karenstiden har vi i stort sett samma villkor. Slutligen frågade herr Fagerlund: Vad gjordes före 1934? Då vill jag svara att enligt vad jag har funnit gjordes den första insatsen på detta område när en frisinnad företrädare i riksdagen år 1908 väckte en motion om arbetslöshetsförsäkring. Med liberalt stöd och med en liberal regering infördes sedan också folkpensionen 1913. Vi har börjat med obligatorium och bör kunna fortsätta med det, vi bör skapa ett skydd för alla.
Herr talman! Herr Fagerlund vittnade här om sin ungdom, när han fick stå med mössan i hand då han var 16—18 år. Han säger att dagens beslut är det största beslut som fattats av riksdagen, men jag vet inte om jag skall ta det som intäkt för att man uppnått den reformistiska arbetarrörelsens mål. Jag trodde faktiskt att herr Fagerlund hade större mål än så. Jag vet inte om herr Fagerlund får uppleva den dagen då vi här i riksdagen beslutar om att alla skall ha rätt till arbete, men jag undrar hur herr Fagerlund då skulle reagera. Men efter 40 år tycker jag ändå att detta måste vara en mycket liten etapp på vägen att bekämpa arbetslösheten, en arbetslöshet som är större nu än den har varit på många herrans år. Därmed är jag inne på herr Fagerlunds kritik för att vi inte kunnat anvisa finansieringsvägar för genomförandet av våra förslag. Men enklast kunde vi göra det genom att bekämpa arbetslösheten på ett så effektivt sätt som vi har talat för. Då kostade arbetslöshetsförsäkring inte så mycket pengar. Men jag förstår herr Fagerlunds dilemma. Om man inte kan bekämpa arbetslösheten, så kostar den pengar. Och då får man också möta kritik från arbetarna. Men för man en vettig regionalpolitik och ser till att det skapas arbetsmöjligheter, så behöver de förslag vi ställt inte kosta mycket inom en snar framtid.

Herr talman! Jag skall försöka bemöta talarna i tur och ordning. Herr Oskarson påstod att jag sagt att ändringarna inte var så viktiga. Ja, allting är ju relativt, och i förhållande till hela reformen är ändringarna inte så stora, men visst är de viktiga utplockade var och en för sig. Vad obligatoriet beträffar, herr Mattsson i Skee, har jag tidigare sagt att obligatoriet i arbetslöshetsförsäkringen är större än obligatoriet i pensioneringen och sjukförsäkringen. Jag instämmer emellertid med herr Mattsson i Skee, när han sade att visst kan man få ett fackligt inflytande även i ett obligatorium, men det var det avgörande inflytandet som jag Nr 103 kopplade samman med ett obligatorium. Tisdagen den Så har det här hänvisats till vad utskottet har skrivit, och man har sagt 29 maj 1973 att vi socialdemokrater väl så småningom kommer över på oppositionens —— — — linje. Ja, om det vore så enkelt att man varje gång kunde binda sig för all Arbetslöshetsförsäkring m.m. framtid! Då kunde man ju se in i framtiden. Jag återkommer till det, herr Hagberg, litet senare. Men nu diskuterar vi dessa frågor utifrån dagens situation. Självfallet kan förhållandena ändras. Ja, jag vet att det kommer att bli ändringar i framtiden. På vilka punkter vet jag i dag inte, men att ändringar kommer att göras är jag helt övertygad om. Sedan sade herr Ekinge att man på hans sida har arbetat i rätt riktning, och som exempel på det nämnde han åter ett årtal, nämligen 1908. Men skyll inte på socialdemokratin i det fallet, herr Ekinge! Jag vet inte exakt, men jag tror att det fanns 20—25 socialdemokrater i riksdagen 1908. Skyll då i stället på det borgerliga samhället, det samhälle som herr Ekinge i alla andra sammanhang slår vakt om. Det är ju ni som är skuld till att vi inte kom i gång förrän 1934.

Herr talman! Jag är givetvis medveten om att varken herr Fagerlund eller jag kunde göra någonting åt vad som hände mellan 1908 och 1934 och inte under den närmaste tiden därefter heller. Vi är båda brukspojkar, och mitt hjärta klappade i takt med herr Fagerlunds när han talade om situationen på de gamla bruken. Skyll inte på socialdemokraterna, skyll på de borgerliga, säger herr Fagerlund. Nej, vad jag framhöll var att det knappast hänt någonting tills i dag. Fortfarande står stora grupper utanför möjligheterna till skydd vid arbetslöshet. Det kan jag skylla på den regering som varit verksam i vårt land i 40 år och inte åstadkommit någon förändring av de förhållanden som gällde i Europa i början av seklet. Det kan jag skylla socialdemokraterna och regeringen för, och det gör jag. Hade man haft intresse av att utsträcka möjligheten till skydd till alla människor, hade man redan genomfört en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Vi har varit med om att genomföra sjukförsäkringen och den allmänna pensionen, vi har varit förkämpar för det. Vi har varit förkämpar också för en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring, men motståndet från socialdemokraterna och regeringen har gjort att vi ännu inte fått till stånd en tillfredsställande lösning. borde herr Fagerlund kunna svara på de frågor som förbundets redaktör framställt.

Herr talman! Herr Fagerlund säger att den reformistiska arbetarrörelsen arbetar i rätt riktning. Ja, det får stå för socialdemokraterna och herr Fagerlund. Men de arbetare som i dag är arbetslösa och blickar 40 år tillbaka i tiden, då det också var arbetslöshet, funderar över vilken riktning det är. De som har blivit uteslutna från arbetsmarknaden på grund av hetsen, de som får gå i halvoch helskyddad sysselsättning, de som befinner sig i beredskapsarbete, de kanske inte tycker att riktningen är den rätta. Det är, som jag tidigare påpekade, avsaknaden av en riktig kamp mot kapitalet som gör att vi har denna arbetslöshet.

Herr talman! Jo, vi slåss för rätten till arbete för alla. Däremot kan jag inte svara på, vilken dag och vilket klockslag det skall kunna genomföras. Om herr Hagberg har ett recept på det, tala då om det här i riksdagen! Även om kommunisterna kommer till makten tror jag inte ni kan säga vilken dag och vilket klockslag ni skall införa rätt till arbete åt alla. Nu talas det igen om beredskapsarbete, skyddad sysselsättning etc. Jag för min del betraktar inte dem som är sysselsatta i sådana arbeten som sämre anställda. Jag hävdar att de gör precis samma insats som alla andra i detta sammanhang. Herr Ekinge kom tillbaka till att vi båda är brukspojkar. Skillnaden är bara den att vi dragit olika slutsatser av det. Han har valt det parti som i början av 1930-talet slogs för AK-systemet, för att man inte skulle ha avtalsenliga löner o. d. Jag har valt det parti som avskaffade AK-systemet, som införde arbetslöshetsstöd och skapade jobb. Sedan säger han att jag skall svara på de frågor som redaktören ställde. Dem försökte jag svara på i mitt första inlägg när jag redogjorde för argumenten för en frivillig försäkring kombinerad med ett obligatoriskt grundskydd.

Herr talman! Medan vi för den här debatten om arbetslöshetsförsäkringens utformning är arbetslösheten på en mycket hög nivå, en av de högsta som någonsin har noterats. Trots en rad ekonomisk-politiska åtgärder av generell och selektiv natur är det många människor som inte kan få arbete på den öppna arbetsmarknaden. SCB-siffrorna över arbetslöshetens omfattning är 103 000 för april månad 1973, AMS-siffran för samma månad 71 000 och maj-siffran enligt AMS nära 61 000. Trots en mycket omfattande arbetsmarknadspolitisk insats är det många som inte kan få beredskapsar bete eller arbetsmarknadsutbildning. De är för kortare eller längre tid beroende av att få ett ekonomiskt skydd vid arbetslöshet. Det skyddet är emellertid för många bristfälligt. Ersättningsnivån är i många fall för låg och ersättningstiden i många fall för kort. Och för många är skyddet obefintligt. De är inte med i försäkringen. De får inte vara med. AMS har de senaste månaderna redovisat 60 000-70 000 arbetslösa. En tredjedel av dem står utanför försäkringen. Om vi mäter arbetslösheten enligt SCB:s metod blir siffrorna väsentligt högre. Vi har fört en mångårig debatt om arbetslöshetsförsäkringen, en på många sätt märklig debatt. Det är få som bestrider att den nuvarande försäkringen har betydande svagheter. Kraven på bättre trygghet är gamla, men regeringen har i denna väsentliga försäkringsfråga varit anmärkningsvärt passiv. Det var 1964 års riksdag som begärde en utredning om en allmän arbetslöshetsförsäkring. Riksdagen begärde den utredningen därför att 1964 års reform betraktades som otillräcklig. Det dröjde två år innan KSA-utredningen tillsattes. Den arbetade — eller i varje fall pågick — i nära fem år. Regeringen behövde sedan ytterligare två år för att bearbeta utredningens förslag, och i år framläggs ett förslag om en reform som börjar gälla 1974 — tio år efter det att riksdagen begärde en utredning. Det är många arbetslösa som under dessa tio år har fått ett otillräckligt skydd från samhällets sida, som har fått uppleva onödiga svårigheter till följd av att regeringen har fördröjt denna reform. Det märkliga är att den reform som nu snart kommer att beslutas liksom 1964 års reform är otillräcklig. KSA-utredningen gjorde aldrig den utredning som 1964 års riksdag begärde. Sammanställningen av argument på några få sidor i utredningens betänkande kan inte kallas en utredning av frågan om allmän arbetslöshetsförsäkring. Den är torftig, t.o.m. som sammanställning av argument. Vi har alltså inte fått den utredning som vi skulle behöva.

Men nu kommer vi att än en gång genomföra en delreform. Vi kommer att förbättra den gällande försäkringen, och i synnerhet om riksdagen följer utskottet och ändrar regeringsförslaget på ett par punkter, där detta är ovanligt svagt, blir det förbättringar som i många avseenden är riktigt bra. Det är bra att de som är med i arbetslöshetskassorna kommer att få högre ersättning och en längre ersättningstid, och det är bra att en ny stödform — kontant arbetsmarknadsstöd — införs för dem som inte är med i någon kassa. Men — som redan har sagts i debatten, bland andra av herr Ekinge — det är inga särskilt märkliga förbättringar som vidtas. Huvuddelen av de nya pengar som satsas på arbetslöshetsförsäkringen går ju tillbaka till statsverket i form av skatt. Regeringens förslag betyder att den nuvarande arbetslöshetsförsäkringens brister kommer att kvarstå i några väsentliga avseenden. Försäkringen omfattar inte alla förvärvsarbetande, försäkringen gäller bara under en begränsad tid och försäkringen ger i många fall otillräcklig ersättning. Det betyder att arbetslöshetsförsäkringen fortsätter att vara vår svagaste socialförsäkring, att människor inte heller i framtiden kan känna samma ekonomiska trygghet vid arbetslöshet som exempelvis vid sjukdom. Herr Fagerlund menade nyss att arbetslöshetsförsäkringen ger ett bättre grundskydd än andra socialförsäkringar. Nu är det kanske så, att det är en tid sedan herr Fagerlund praktiskt sysslade med att beräkna socialförsäkringar; i vart fall kan man sätta åtskilliga frågetecken kring hans summeringar. Vid exempelvis en jämförelse med folkpensioneringen — som herr Fagerlund gjorde — blir siffrorna för folkpensionärer med ålderspension, pensionstillskott och kommunala bostadstillägg andra än de som han nämnde. Vi bör ha i minnet att folkpensionen, i den mån den är den enda eller den huvudsakliga inkomsten, inte beskattas, medan arbetsmarknadsstödet inom arbetslöshetsförsäkringen kommer att beskattas. Detta är ändå inte det väsentligaste, även om frågetecknen kring beräkningarna alltså är åtskilliga. Det väsentliga är ju att det inte bara är grundskyddet det gäller, utan också standardtryggheten, och att standardtryggheten inom arbetslöshetsförsäkringen kommer att bli otillräcklig. Därför måste vi gå vidare. Det behövs en mer omfattande reform: en allmän arbetslöshetsförsäkring. Det är först vid en sådan organisationsform som ordentliga förbättringar av försäkringens materiella innehåll kan ske. Därför har herr Fagerlund åtskilligt kvar att kämpa för — inte mot några partiers dimbildningar eller skräckmålningar utan mot en verklighet som tyvärr rymmer arbetslöshet för många. Det stora beslutet återstår att fatta, och jag skulle vara glad om herr Fagerlund ville medverka till det. Det borde ju, som har sagts i ett inlägg tidigare, vara naturligt att se på inkomstbortfall vid arbetslöshet på samma sätt som på inkomstbortfall vid sjukdom, olycksfall, invaliditet och ålderdom. Det finns en allmän sjukförsäkring som ger ekonomisk trygghet vid sjukdom och olycksfall. Den omfattar alla, och den fick vi 1955. Det finns en allmän pensionering som ger ekonomisk trygghet vid ålderdom och invaliditet. Den omfattar alla, och den fick vi 1913. Men en allmän arbetslöshetsförsäkring är i dag, 1973, konstruerad så att den bara omfattar en del av arbetskraften, ungefär två tredjedelar. Resten kan inte vara med. Också om kassorna byggs ut och medlemsantalet ökas kommer många ändå att få ett otillräckligt skydd. Ett av skälen till att regeringen nu har stannat för att behålla den frivilliga arbetslöshetsförsäkringen är att arbetslöshetskassorna har en nära anknytning till de fackliga organisationerna. Ja, den anknytningen är värdefull, det är ingen som har någon annan mening. Men det måste vara möjligt att utnyttja de kunskaper och erfarenheter som finns inom nuvarande system också inom en allmän försäkring.

Vi har i vår partimotion refererat några yttranden. I denna debatt har nämnts TCO:s nya arbetsmarknadspolitiska program. Från vissa LO-förbund och från SACO-håll har liknande synpunkter framförts. Från arbetsgivare, socialförsäkringshåll — bl.a. riksförsäkringsverket —, från socialvårdare och från skilda delar av samhället med erfarenhet av arbetsmarknadsfrågor framförs allt starkare krav på en allmän försäkring. Visst finns det fortfarande de som vill vänta. Jag skall nämna ett par avsnitt av en kommentar i nr 11 för i år av Fackföreningsrörelsen. Jag är besviken över att en tidskrift av den karaktär som den tidningen dock har och bör ha inte kan känna respekt för oppositionspartiernas ärliga vilja att ge trygghet för människorna. Jag är förvånad över att tidningen menar att en utredning om en allmän försäkring bör anstå, tills man har fått erfarenheter av den reform av försäkringen som nu skall genomföras. Man är medveten om — och säger det helt klart — att frivilligsystemet har vissa nackdelar. Varför då inte i dag ta itu med att förbättra försäkringen? Vi har erfarenheter nog av de nackdelar som nuvarande system har. Och flera av de nackdelarna kommer ju att kvarstå. Det finns alltså olika röster, men tendensen är klar: Det finns en växande opinion för en allmän försäkring. Hur länge kommer nu regeringen att fortsätta att fördröja en sådan allmän försäkring? 1973 års riksdag är i samma situation som riksdagen för nio år sedan 1964. Då beslutade riksdagen om vissa förbättringar av då gällande försäkring. Nu kommer vi att göra detsamma. 1964 års riksdag beslutade samtidigt att begära en utredning om en allmän försäkring. Den utredningen gjordes inte. Riksdagen bör nu ånyo begära en sådan utredning. Vi bör få en utredning rörande organisation, administration och finansiering av en allmän arbetslöshetsförsäkring. Den utredningen bör kunna göras snabbt. En allmän arbetslöshetsförsäkring är en av de trygghetsreformer som återstår att göra, en reform som skulle öka tryggheten för de många som i dag har otillräckligt skydd eller inget skydd vid arbetslöshet. Herr talman! Den reformen kan inte vänta längre.

Herr talman! Jag kan kanske ha anledning att anknyta till det som herr Mundebo sade avslutningsvis. Han menade att vi inte kan vänta längre. Herr Mundebos inlägg är ganska betecknande för folkpartiets hållning i arbetsmarknadsfrågor. Man har i allmänhet inte fäst avseende vid vad organisationerna själva ansett, utan man har tyckt att det skulle vara bättre för dem om de följde folkpartiets linje. Jag är inte övertygad om att man kommer att imponera på löntagarna genom en sådan inställning. ATP-debatten t.ex. är väl ändå i färskt minne hos många. Jag skall återkomma till detta längre fram. Jag skall inte hålla någon historisk betraktelse över arbetslöshetsförsäkringen, även om det skulle finnas god anledning till det. Låt mig i alla fall erinra om att det var arbetarnas fackliga organisationer som startade de första arbetslöshetskassorna. Det skedde utan något stöd från staten. Först 1935 fick de ett sådant bidrag, och det var ganska blygsamt från början. Sedan har statens bidrag vuxit, och efter hand har kassorna fått ökad omfattning, fler har anslutit sig och nya grupper har bildat kassor. Förmånerna har också successivt förbättrats. Det har varit möjligt därigenom att man gett ett allt generösare statsbidrag. När de första erkända arbetslöshetskassorna kom till hade de knappt 50 000 medlemmar fördelade på fem kassor. I dag har vi 44 kassor med närmare 2,5 miljoner medlemmar. Under denna snart 40-åriga period har det varit en praktiskt taget oavbruten framgång för kassorna. Det är viktigt att ha detta i minnet, när vi nu skall ta ställning till kassornas framtida organisation. Ännu viktigare är emellertid att vi kan konstatera att kassorna under denna tid har fullgjort sin ofta svåra uppgift på ett föredömligt sätt. Jag har själv haft tillfälle att under en tioårsperiod arbeta i en organisation, ett fackförbund, och där haft daglig kontakt med dem som skötte arbetslöshetskassan i det förbundet. Jag vill gärna framhålla att bedömningarna i dessa frågor gjordes med både intresse och kunnighet från kassaföreståndarens och hans medarbetares sida. När en arbetslöshetssituation uppstår, har de ansvariga i kassorna inte bara nöjt sig med detta konstaterande, utan de har också tagit reda på orsakerna och ofta påkallat insatser från arbetsförmedlingen och vidtagit åtgärder på annat sätt för att råda bot för problemet. Man har med andra ord hjälpt medlemmarna ekonomiskt under en arbetslöshet, men man har också tryckt på för att försöka åstadkomma den allra bästa hjälpen, nämligen att få in människorna i produktiv sysselsättning. Kassornas möjligheter att fungera på det här sättet har i hög grad underlättats av den anknytning man har haft till de fackliga organisationerna. Därmed har man fått kännedom om arbetsförhållandena för de enskilda medlemmarna och om förhållandena på de olika arbetsplatserna. Detta har varit av utomordentligt stor betydelse när det gällt att ta ställning till de ärenden som uppkommit. Det är självklart att vi med en under decennier vunnen erfarenhet har fått en tillgång, som vi inte skall förspilla. Att bygga upp en sådan erfarenhet tar lång tid. Enligt min mening är dessa goda erfarenheter inte bara ett resultat av den verksamhet som pågått under lång tid, utan de beror just på att kassorna kunnat anpassa sig till de olika yrkesgruppernas situation och att just detta är en lämplig organisationsform i det här sammanhanget. En förutsättning för att vi skall kunna bibehålla det som jag anser lyckliga samband mellan intresseorganisationen och kassorna är naturligtvis att det alltjämt skall finnas ett aktivt intresse hos dessa kassor att fortsätta sin uppgift, viljan att stå som huvudmän för verksamheten i fortsättningen. Det är inget märkligt i att det vuxit fram rörelser i vårt samhälle som velat ha sociala förbättringar och som först sökt få fram dem i form av frivillig samverkan; så småningom har man funnit att verksamheten vuxit ut på sådant sätt att samhället borde överta den. Men vi har ju inte den situationen, utan vi kan konstatera att dessa kassor alltjämt vill fortsätta sitt arbete. I de remissvar som lämnades till KSA-utredningen förespråkade alla fackliga organisationer liksom arbetslöshetskassornas samorganisation och även flertalet remissinstanser att de frivilliga kassorna skulle bibehållas i framtiden. Visserligen har inom TCO förts fram ett förslag om att organisationen skulle ändra sin uppfattning på den här punkten och att man nu skulle förespråka en obligatorisk försäkring. Naturligtvis måste en sådan tvekan av en av de stora organisationerna tillmätas en viss betydelse, men jag har ändå svårt att förstå den här inställningen. Den innebär, att den grupp som TCO representerar vill frånhända sig möjligheten att genom ett eget organ bestämma inom en facklig organisations vitala intresseområde. Jag har kunnat konstatera att man i tidskriften Fackföreningsrörelsen faktiskt givit uttryck för oro inför möjligheten av att en försämring skulle bli följden för de medlemmar man representerar, om ett obligatorium skulle komma till stånd. Den artikel jag läst är förmodligen densamma som den herr Mundebo här refererat. Men om TCO:s nya synsätt skulle accepteras av allt flera får man självklart vara beredd att ompröva denna sak. Men innan vi gör en sådan omprövning bör vi under alla omständigheter först skaffa oss erfarenheter av den nya ordning vi nu står beredda att besluta om. Vi kommer nu att få förutsättningar att bedöma möjligheterna av förbättringar på det sätt som KSA-utredningen har föreslagit. På alla väsentliga punkter tror jag att det föreliggande förslaget innebär sådana förbättringar att de ofullkomligheter som man ofta pekat på i det nuvarande systemet kan komma att undanröjas. Samtidigt bevarar man de avgjorda fördelar som den frivilliga försäkringen i alla fall har. Kritiken mot det nuvarande systemet inriktas framför allt på två saker som också kommit fram i debatten här i dag. Det gäller dels att frivilliga kassor inte skulle kunna omfatta alla och dels att avgifterna i de olika kassorna är beroende av arbetslöshetens omfattning inom respektive kassakollektiv. Jag har redan nämnt att det är 2,5 miljoner medlemmar. Kassorna omsluter därmed större delen av de förvärvsarbetande. För dem som inte är kassaanslutna införes nu ett kontant arbetsmarknadsstöd. Vi får därmed också ekonomiskt skydd för alla arbetslösa som uppfyller de villkor som ställs för ersättningen. Med detta är jag inne på den viktigaste delen av den här frågan. Oavsett om vi kallar det här arbetslöshetsskyddet för försäkring, kontant arbetsmarknadsstöd eller någonting annat, så måste vi ha regler som anger under vilka förutsättningar som stödet skall utgå. Dessa bestämmelser avgör i realiteten vilken personkrets som detta skydd kommer att omfatta. Den grundläggande principen för det förslag som vi nu behandlar är att ersättningen skall ge en viss kompensation för ett inkomstbortfall som förorsakas av arbetslöshet. Man kvalificerar sig för ersättning vid arbetslöshet genom att man har arbetat under viss tid. Man kan också ha andra kvalifikationsgrunder. Inom det norska obligatoriska systemet, som herr Ekinge här åberopar, har man den bestämmelsen att vederbörande skall ha taxerat för minst 6 000 kronors inkomst under det föregående året för att ha rätt att få ersättning efter de obligatorium som där tillämpas. Vad innebär det? Jo, alla nytillträdande som inte varit ute i arbetslivet ställs utanför. Man åberopar det norska obligatoriet som något av ett ideal, men där ställs ändå stora grupper utanför. Jag anför detta exempel närmast för att belysa vilken betydelse bestämmelsernas innehåll har. Det är inte den benämning vi lägger på en reform eller en anordning som är avgörande. Som jag nyss sade är grundprincipen för vårt förslag att arbetslöshetsersättning skall utgå till den som på grund av arbetslöshet har förlorat inkomst av förvärvsarbete. Det är alltså en obligatorisk ersättning till alla som hamnar i den situationen. Vi har dock för vissa grupper gått ett steg längre. Även den som inte har haft förvärvsarbete eller som av en eller annan anledning inte fullgjort arbetsvillkoret på fem månader under de senaste tolv månaderna kommer ju under vissa förutsättningar att kunna få kontant arbetsmarknadsstöd. Jag skall inte närmare gå in på detaljer, utan nöjer mig med att peka på att här öppnas möjlighet för dem som genomgått ungdomsutbildning, vuxenutbildning eller arbetsmarknadsutbildning i tre månader att kunna få det kontanta arbetsmarknadsstödet om de inte kan beredas sysselsättning. Utvidgningen av stödet till dessa grupper är ju mycket betydelsefull. Några erfarenheter har vi naturligtvis inte ännu av detta system, och därför kan vi väl inte heller helt bedöma vilka effekter det kommer att få. Följaktligen kan det finnas anledning att, innan man går ifrån propositionsförslaget på denna punkt, skaffa sig vissa erfarenheter av hur systemet kommer att verka. Det kan också finnas anledning att betona i detta sammanhang att den enskilde inte bidrar med några avgifter eller ger någon tribut för denna förmån. Vi får se hur detta verkar. Jag hade för något halvår sedan tillfälle att besöka en kommun, där man sade mig att man hade infört kommunalt kontantunderstöd för två år sedan. Jag hade sett att det blivit ett språng uppåt i antalet arbetslösa inom kommunen. Jag visste då inte om att man hade infört ett kontantunderstöd. Men, sade man, vi har redan gått ifrån stödet därför att vi kunde helt enkelt inte behärska det i kommunen. Det är klart att vi ger oss in på något nytt nu. Det är endast ett 40-tal kommuner som tillämpar systemet med kontantunderstöd, men nu skall vi utvidga det till att gälla för hela landet, och alla de grupper som jag har nämnt kommer in i systemet. Därför tror jag det kan finnas anledning att vi säger oss: Låt oss skaffa oss erfarenheter innan vi bygger ut systemet. Självfallet gäller vad jag har sagt om arbetslöshetsskyddet att det inte automatiskt blir bättre därför att man kallar det ett obligatorium. Detsamma gäller naturligtvis också beträffande ersättningsnivån. Ett obligatorium ger ju inte i och för sig bättre ersättning. Det är ingenting som säger det. Avgörande blir ju ändå vad vi anser oss ha råd med, vad staten skall betala eller vad medlemmar skall ge i avgifter eller vad företagen skall betala. När det gäller en försäkring tillkommer ju även att den kompensation som skall utgå skall stå i relation till den inkomst man har. Kompensationen får ju rimligtvis inte vara större än inkomsten om det skall vara någon mening i begreppet ersättning för inkomstbortfall. Därför är jag litet förvånad över herr Mundebo när han står upp och rycker på axlarna åt de ersättningsbelopp som nu föreslås skall gälla i kassorna och säger att det där är ju ingenting. Han borde ändå veta att grundprincipen är att vi skall komma upp högst till 11/12 av den förlorade inkomsten. Jag vet inte om herr Mundebo menar att man skulle gå längre. Jag skall ännu en gång knyta an till den norska försäkringen för att beskriva vad ersättningsnivån kan betyda. I Norge har man ordnat det på det sättet att en dagspenning utgår med 4 kronor plus 1 krona per dag för varje tusenlapp som vederbörande har förtjänat per år tidigare. Om detta system skulle ha tillämpats i Sverige för en årsinkomst på 30 000 kronor, skulle ersättningsbeloppet ha blivit 40 kronor per dag räknat på femdagarsvecka som vi har i Sverige. I Norge har man sexdagarsvecka och där blir dagsersättningen lägre. Jag har för mig att ungefär 60 kronor skulle en försäkrad i samma inkomstläge kunna påräkna i Sverige i de frivilliga kassor vi har. Vår försäkring är ju uppbyggd på ett annat sätt än den norska. Det är ju kassorna som själva bestämmer dagsersättningen, som då inte får överskrida viss nivå. Ersättningen är i dag skattefri. Nu föreslår vi att maximibeloppet skall höjas upp till 130 kronor, men det skall, som redan har framgått här, då beskattas. Därför kan man inte göra jämförelser mellan de nuvarande beloppen och de som skall tillämpas i framtiden. Men om man beaktar skatteeffekterna torde den summa som den försäkrade erhåller i kassor, som gått upp till de högsta ersättningsbeloppen, bli ungefär 75 kronor. Liksom tidigare får dock ersättningen inte överskrida 11/12 av medlemmens arbetsinkomst. Att alla inte får samma dagpenning vid arbetslöshet har alltså inget samband med att det är en frivillig försäkring — om det nu skulle vara någon som tror det. Det beror på att det är en ersättning för inkomstbortfall. Att inkomsterna är ojämna kan vi inte rätta till via arbetslöshetsskyddet. Det måste ske på andra vägar. Det är ingen som har yrkat att ersättningarna skall vara högre än de som föreslagits i propositionen, bortsett från att en reservant vill att konsekvenserna av höjningen av det kontanta arbetslöshetsstödet närmare skall utredas. Självfallet kan det kontanta stödet, 35 kronor per dag, synas lågt. Men de jämförelser som herr Fagerlund nyss gjorde visar ju att i förhållande till andra områden i vårt sociala trygghetssystem ligger den ersättning som vi nu introducerar inom arbetsmarknadsstödet inte särskilt illa till. Vi bör också hålla i minnet att det bara är i inledningsskedet som man har att räkna med detta belopp. Efter hand som arbetstagaren får en fastare anknytning till arbetsmarknaden har han möjlighet att komma in i en arbetslöshetskassa och där komma i åtnjutande av högre bidrag. Alla som arbetar inom en kassas verksamhetsområde har enligt lagförslaget uttryckligen rätt att ansluta sig till kassan. Med den snabba utbyggnad av kassorna, bl.a. inom företagarsektorn, som har skett kommer det att vara möjligt för de allra flesta förvärvsarbetande som så önskar att förbättra sitt skydd. Det kan kanske finnas skäl att understryka att vi bör propagera för att människor ansluter sig. Särskilt när det gäller de nya områdena behövs det naturligtvis information för att en fulltalig anslutning skall komma till stånd. De antydningar man ibland hör att arbetslöshetsförsäkringen skulle vara ett privilegium för LO-medlemmar saknar all grund. Vi har ju nu skapat ett system som möjliggör för alla grupper att utnyttja arbetslöshetsersättningarna. En effekt av att kassorna har olika ersättningsbelopp är att avgifterna varierar mellan kassorna. När en kassa höjer ersättningsbeloppen slår det i viss mån igenom på avgifterna. Det anser jag inte vara något fel. Förbättrar kassan medlemmarnas förmåner är det rimligt att de är med om att betala för denna förbättring. Också inom sjukförsäkringen varierar avgiften beroende på vilken sjukpenningklass man tillhör. Allvarligare är naturligtvis att avgifterna inom arbetslöshetskassorna också är beroende av hur stor arbetslösheten är inom respektive kassa. Statsbidraget har emellertid en utjämnande effekt. En del av statsbidraget är progressivt — det medför att bidraget täcker en allt större andel av kassans utgifter när arbetslösheten ökar. Detta gäller redan nu, men i förslaget förstärks den effekten väsentligt. Såsom utskottet påpekar finns också möjligheten att via det särskilda stödet biträda sådana kassor som råkar i en besvärlig situation. De nya bestämmelserna kommer att medföra enhetliga villkor för alla kassamedlemmar och vidare att flertalet får ersättning under längre tid än vad som nu är fallet. De förbättringar som 1968 genomfördes för de äldre genom förlängd kassaersättning och omställningsbidrag inordnas nu definitivt i arbetslöshetsskyddet. Genom att ersättningstiderna förlängs förbättras situationen för de mest behövande, nämligen de långtidsarbetslösa. Jag tror att det kan vara viktigt att understryka det i den här situationen. I och med att den här reformen genomförs försvinner de kommunala kontantunderstöden. De har under den senaste tiden fått något ökad omfattning. Tidigare förekom de ju i ett 30-tal kommuner. Några har tillkommit, som jag antydde, och nu är det 40 kommuner som har denna stödform. Arbetsmarknadsstyrelsen har beviljat sammanlagt 8 000 s.k. understödsrum i det här sammanhanget. En stor del av dem som har fått sådant stöd är utländska medborgare. I de fallen har kommunerna fått full täckning för sina kostnader från staten, och därför har vissa kommuner, där man har haft ett stort inslag av utländska medborgare, praktiserat det här systemet. I övriga fall har kommunen haft 20 procents statsbidrag. I och med att det kommunala kontantunderstödet nu ersätts av det nya arbetsmarknadsstödet befrias kommunerna från en del av kostnaderna. De kommuner som inte har haft kommunalt kontantunderstöd bör möjligen också kunna nedbringa sina socialutgifter en aning. Omställningsbidrag uppbär i dag ca 4 300 personer. Även det bidraget är avsett att inordnas i det nya stödet. Det kommer dock att finnas vissa övergångsbestämmelser för dem som har omställningsbidrag i dag. Herr talman! Sammanfattningsvis vill jag säga att den här reformen innebär att alla förvärvsarbetande får ett grundskydd vid arbetslöshet. De allra flesta får vidare möjlighet att ansluta sig till en arbetslöshetskassa och kan därmed tillgodogöra sig de ytterligare förmåner som det medför. Förmånerna i kassorna förbättras genom att ersättningstiderna förlängs och maximum för dagpenningen blir högre. De äldres situation förbättras dels genom längre ersättningstid i kassorna, dels genom tidsmässigt obegränsat kontant arbetsmarknadsstöd från 60 till 67 års ålder. Reformen är, som herr Fagerlund antydde, genomgripande, och jag tror att man kan tala om en ny epok i arbetslöshetsskyddets historia. Men jag vill betona att vi samtidigt bibehåller och vidareutvecklar den nära anknytningen i försäkringen mellan medlemmen och hans kassa. Jag tror att det skulle vara oklokt att pröva ett annat arbetslöshetsskydd innan vi har fått erfarenheter av det nu föreslagna. Det ligger enligt min mening ett stort värde i att man kan bevara och vidareutveckla det positiva intresse som har markerats från organisationernas sida i denna betydelsefulla trygghetsfråga.

Herr talman! Vi kan inte vänta längre — det är enligt statsrådet Holmqvist vad jag oftast säger om arbetsmarknadspolitik. Ja, vi vill inte vänta på att förbättra tryggheten för de människor som är utan arbete, på att ge ett tillfredsställande skydd. Organisationernas uppfattning är självfallet av stor betydelse för oss liksom, antar jag, för andra partier. Vi har också då det gäller arbetsmarknadspolitiken i väsentliga frågor samma uppfattning som TCO nu har framfört i sitt arbetsmarknadspolitiska program. Ett studium av folkpartiets partimotioner om arbetsmarknadspolitik under gångna år visar klart detta. Det visar också att vi har drivit flera frågor som LO har fört fram men där man i förstone inte har fått gehör från regeringens sida. Statsrådet Holmqvist säger att TCO :s tvekan måste tillmätas betydelse. Men TCO tvekar inte.

Det är icke någon tvekan. Man begär en utredning om en obligatorisk försäkring; den skall tillsättas utan dröjsmål. Skulle TCO :s synpunkter delas av flera, så skall vi göra en omprövning, säger statsrådet. Liknande synpunkter har förts fram från SACO, från vissa LO-förbund, från SAF, från socialförsäkringsexperter, t.ex. riksförsäkringsverket, från socialvårdare, t.ex. Föreningen Sveriges socialvårdschefer. De politiska oppositionspartierna har i motioner och i utskottsbetänkandet redovisat samma uppfattning. Det finns en bred och en växande opinion för en allmän arbetslöshetsförsäkring. Skulle vi inte åtminstone kunna få en utredning om organisation, administration och finansiering av en sådan försäkring? Statsrådet Holmqvist skulle göra en god insats i svensk social historia om han i dag skulle säga: Ja, vi vill göra den utredningen.